Fru talman! Det är ganska sällan som en fråga förs vä ntligt närmare sin lösning under den tid som förflyter från det att förslag väcks i kammaren till dess det behandlas. Men så är glädjande nog fallet i frågan om ökat skydd för försäkringstagare. I ett betänkande från statens konsumentsråds försäkringsutredning, som framlagts efter det att motionen 1351 väcktes, belyses just de problem motionen drar upp. Det är självklart nödvändigt att den enskilde upplever konsumenttrygghet på ett område som kan ha så stor betydelse för hans eller hennes ekonomi. I en verksamhet där det förekommer omkring 5 000 skaderegleringar varje dag uppstår helt naturligt meningsskiljaktigheter mellan fi ingstagare och bolag i en hel del fall. Det kan gälla snabbheten i handläggningen, där dröjsmål särskilt beträffande personskador kan drabba den enskilde mycket hårt. Det har vi sett exempel på under de senaste åren. Det kan också gälla ersättningens storlek. I sådana fall upplever sig försäkringstagaren ofta vara i ett underläge i förhållande till försäkringsbolaget med all dess ekonomiska, juridiska, tekniska och medicinska expertis.

Försäkringsutredningen pekar också på behovet av en aktiverande och pådrivande informationsverksamhet och föreslår en central rådgivningsinstans, dit skadelidande kan vända sig. Vidare säger utredningen att alla skadelidande — oberoende av i vilket försäkringsbolag man är försäkrad skall ha möjlighet till omprövning, om missnöje eller tveksamhet uppstår med anledning av ett bolags handläggning av ett skadeärende. Utredningen föreslår också olika lösningar. Utskottet framhåller att det delar motionärernas och utredningens uppfattning att ett förstärkt konsumentskydd på försäkringsområdet är angeläget. Utskottet förutsätter att utredningens förslag blir prövat i positiv anda. Här finns, fru talman, mot bakgrunden av utredningens förslag och utskottets positiva hållning alla förutsättningar att snabbt åstadkomma ett ökat konsumentskydd för fö äkringstagarna i motionens anda. Om så mot förmodan inte blir fallet, tänker vi motionärer återkomma.

behövs ju i alla situationer. I vissa situationer är huvudet utsatt för större risker än normalt. Då behöver det extra skydd — en hjälm. Meningen med hjälmen är att den ska ta emot den kraft som riktas mot huvudet ta upp stöten och fördela den så att inte hjärnan, som sitter upphängd innanför skallbenen, sätts i rotation eller trycks mot skallens fasta delar, dvs. man utsätts för en hjärnskakning. Hjälmen ska också skydda mot att föremål tränger in genom skallen och orsakar hjärnskador.” — Så inleds en uppseendeväckande artikel i tidskriften Hem och Fritid nr 12 för år 1971. Skyddshjälmar fö till allmänheten för olika ändamål. Som exempel kan nämnas motoristhjälmar, ishockeyhjälmar, skidhjälmar och ridhjälmar. Det är ett angeläget och berättigat konsumentkrav att de hjälmar som säljs som skyddshjälmar också ger ett tillfredsställande skydd. Det är svårt för konsumenten att själv kontrollera att så är fallet, och han eller hon har rätt att vänta sig att de skyddshjälmar som saluförs också ger ett godtagbart skydd. I den tidskriftsartikel jag nämnde redovisas test av i marknaden förekommande skyddshjälmar, som har utförts av statens provningsan stalt. Av resultaten skall jag här bara återge några. De flesta motoristhjälmar är av acceptabel kvalitet. När det gäller ishockeyhjälmar för vuxna är situationen ungefär densamma, men barnhjälmar för ishockeyspel är betydligt mre. De kan knappast s ha någon skyddande effekt. De säljs på den svenska marknaden är inte mycket att hurra för. Det finns bara en som är pålitlig. De övriga har liten eller ingen funktion när det gäller att skydda huvudet. Man har inte heller mycket gott att säga om de ridhjälmar som säljs här i landet. De har så gott som ingen stötdämpande effekt därför att de är felkonstruerade. De här resultaten när det gäller ishockeyhjälmar, skidhjälmar och ridhjälmar är alarmerande. Många konsumenter uppfattar säkert situationen så, att i och med att en hjälm får säljas som skyddshjälm, är den testad och godkänd av något mer eller mindre officiellt organ. Det är också ett rimligt önskemål från konsumenten att staten skyddar honom mot risken att köpa en hjälm som inte ger tillfredsställande skydd. Därför har herr Möller i Göteborg och jag i en motion föreslagit att riksdagen hos regeringen skall begära åtgärder för att få till stånd normer för testning av skyddshjälmar, på de områden där sådana normer i dag saknas, och förslag till lagstiftning, som förhindrar att man säljer skyddshjälmar som inte är godkända för det ändamål de är avsedda för. Utskottsbetänkandet är mycket positivt. Vi uppfattar det som en stor framgång. Utskottet påpekar att det har tillsatts en utredning angående vissa principfrågor i samband med varudeklarationer. Den skall bedriva förutsättningar och callat att föreskriva sitt arbete skyndsamt och den skall pröva under vilk i vilka fall det från konsumentsynpunkt kan vara p en skyldighet att låta varor och tjänster åtföljas av varudeklarationer. Utredningen skall också se om några grundkrav bör uppställas för att en vara skall få deklareras och alltså få säljas. Det är klart att detta är mest angeläget just när det gäller säkerhetsfrågor. Utskottet understryker också att utskottet, liksom motionärerna, finner det oroväckande att konsumenterna förleds att tillmäta exempelvis skidhjälmar och ridhjälmar en skyddseffekt som de inte har. Utskottet anser det angeläget att åstadkomma en sanering på detta område och att uppställa vissa krav, som skyddshjälmarna bör uppfylla. Slutligen heter det i betänkandet att utskottet förutsätter att utredningsmannen kommer att ägna uppmärksamhet åt den viktiga varugrupp som skyddshjälmarna utgör. Det är självklart, fru talman, att vi uppfattar detta som en stor framgång. Det finns emellertid också en reservation fogad till utskottsbetänkandet. Reservanterna föreslår att riksdagen skall hos Kungl. Maj:t anhålla att motionen överlämnas till utredningen för beaktande. Det är enligt min uppfattning en mer konsekvent slutsats av de mycket positiva motiveringar som utskottet har i sitt betänkande. Tidigare har riksdagen överlämnat motioner, bl.a. om varudeklaration av skor, till denna utredning för beaktande, och det vore därför följdriktigt att göra det även i detta fall. Jag ber därför att få yrka bifall till reservationen. Jag kan också försäkra att vi som har motionerat kommer att följa frågan, och om det visar sig att det behövs skall vi återkomma med nya framstötar, så att vi kan bidra till att en lösning av dessa frågor kommer snabbt. Varje vinter utsätts t.ex. barn för risker för huvudskador genom att de använder undermåliga ishockeyhjälmar. Det borde inte behöva ta så lång tid att utreda detta, att ytterligare flera säsonger måste förflyta med åtföljande skador.

Herr talman! Herr Ernulf har frågat mig om jag har för avsikt att vidta några åtgärder för att motverka den sedan flera år pågående ökningen av målbalansen vid de allmänna underdomstolarna. Om herr Ernulf med sin fråga avser åtgärder av processuell art vill jag erinra om att det under senare år vidtagits flera åtgärder som innebär att de allmänna domstolarna inte längre i samma utsträckning som tidigare tillförs brottmål av mindre allvarlig art. Ytterligare åtgärder i denna riktning övervägs alltid, men några reformer är inte omedelbart förestående. Om herr Ernulf avser åtgärder för att öka personalen på tingsrätterna vill jag framhålla att den frågan varje år prövas i budgetarbetet. Detta är fallet även i år, och riksdagen kommer alltså att i vår få ta ställning i frågan. En avslutande anmärkning. Herr Ernulf synes utgå från att det skulle vara ett faktum att målbalanserna vid tingsrätterna ökar. Tillgängliga statistiska uppgifter visar emellertid att antalet balanserade mål i tingsrätterna under flera år i slutet av sextiotalet var konstant ungefär 40 000. En uppgång kunde iakttas under 1971 då tingsrätternas arbete påverkades av en arbetskonflikt. Antalet balanserade mål den 1 juli i år uppgick till ungefär 49 000. Det har visat sig att ökningen delvis består av tvistemål, men till övervägande delen består balansökningen av mindre brottmål, s.k. bötesmål. Däremot tyder de statistiska uppgifterna på att antalet balanserade brottmål av grövre eller medelsvår art är lägre numera än för några år sedan.

Herr talman! Jag får tacka justitieministern för svaret på min fråga, även om jag nog tycker att läget är allvarligare än vad man kan utläsa av svaret. I årets statsverksproposition finns en uppgift att målbalansen, alltså antalet oavgjorda mål, vid de allmänna underdomstolarna vid slutet av år 1968 var omkring 37 500 brottmål och allmänna tvistemål. Två år senare var siffran nära 45 000. Av justitieministerns svar framgår att antalet fortsatt att stiga, till 49 000 den 1 juli i år. Den utvecklingen måste väl anses oroande och ge anledning till motåtgärder. Läget är nu t.ex. att ett brottmål som inte har någon särskild förtur utan tas i sin ordning kan få vänta ett halvt år eller mer i domstol, innan det kommer till förhandling och dom. Av uppgifter som ndets organisationsnämnd förefaller detta för jag fått från domstols närvarande gälla över 11 000 brottmål och över 5 000 tvistemål. Vad är då resultatet av att en person som står under åtal vid en domstol på detta sätt kan få vänta månad efter månad på sin dom? Kanske gäller frågan i målet om han skall få fängelse eller inte. Risken är då stor att han bryts ned av den långa ovissheten. I värsta fall kan det hända att han griper till sprit eller narkotika och blir förstörd på det sättet. I varje fall försvårar ovissheten möjligheterna att reda upp hans sociala situation och att återanpassa honom till samhället. Kanske har han i samband med upptäckten av brottet avskedats från sin anställning och vill inte börja något nytt arbete innan han får veta om han skall in i fängelse eller inte. En del mera tuffa människor reagerar på ett annat sätt. De fortsätter att begå brott när de ändå skall få alltihop bedömt i ett sammanhang. En lång väntetid vid domstol är både inhuman mot den tilltalade och olycklig ur kriminalpolitisk synpunkt. Också i tvistemålen kan väntetiden få olyckliga följder. Jag tänker då på skilsmässomål, där frågan är vem som skall ta hand om barnen, eller på skadeståndsmål där en skadad ättning. att få till stånd person måste vänta på domen innan han kan få sin e Jag vädjar därför till justitieministern att försök åtgärder för att minska målbalansen vid domstolarna. Det kostar förhållandevis litet i förhållande till de stora skadeverkningar som de nuvarande långa väntetiderna medför.
Herr talman! jag håller med herr Ernulf om att det är olyckligt, särskilt i brottmål av allvarlig beskaffenhet, om tidsutdräkten blir lång Jag skall väl beakta vad herr Ernulf har sagt. Jag vill emellertid på denna punkt understryka mitt uttalande i svaret att balansen i varje fall när det gäller de grövre och medelsvåra brottmålen är vikande.
Herr talman! Ja, det må var stor grupp trafikmål, där påföljden för brottet visserligen bara är böter a riktigt, men bland bötesmålen har vi en och möjligen körkortsindragning men där tidpunkten för utbetalningen av ersättningen till de skadade personerna är beroende av avgörandet Försäkringsbolagen väntar nämligen med att betala ut skadeståndet, möjligen med undantag av vissa förskott, tills domen är klar. Det är olägligt för den skadade att vänta halvårsvis på besked om vilken ersättning han skall få. Dessutom är detta tämligen lätt att avhjälpa, eftersom vi har tillgång på juris kandidater, som skulle kunna döma i dessa mål. Det är notarierna som jag syftar på. Vi har också tillgång till biträden som skulle kunna göra utskrifterna. Jag vill fråga justitieministern om han inte kan tänka sig att anhålla Torsdagen den om en del AMS-medel under tiden efter nyår för att relativt enkelt 16 november 1972 undvika skadeverkningarna på detta område.

Herr talman! Herr Adolfsson har frågat mig dels varför Sverige inte har undertecknat Montrealkonventionen av år 1971, dels hur många flygplanskapare som för närvarande uppehåller sig i Sverige med svenska myndigheters medgivande. Jag ber att få besvara dessa båda frågor i ett sammanhang. I september 1971 tillkom vid en regeringskonferens i Montreal en konvention för bekämpande av sabotage och liknande brott mot den civila luftfartens si äkerhet. Sverige undertecknade inte konventionen vid konferensen, eftersom det då ännu var oklart om den stod i sådan överensstämmelse med den svenska rättsordningen, att det fanns förutsättningar för ett svenskt tillträde till konventionen. Efter en närmare granskning av konventionen har jag numera kommit till uppfattningen att Sverige bör tillträda den. I samband därmed måste emellertid vissa ändringar ske i svensk lagstiftning. Förslag till sådana lagändringar är under utarbetande inom justitiedepartementet. En proposition i ämnet kan väntas bli framlagd under våren 1973. Såvitt jag vet uppehåller sig i Sverige fyra flygplanskapare.

Herr talman! Jag skall gärna lämna närmare upplysningar om de flygkapare som vi känner till. Av de fyra flygplanskapare som jag syftade på i mitt svar är tre dömda i Sverige för utomlands genomförda flygplanskapningar. De avtjänar för närvarande fängelsestraff. Den fjärde är en egyptisk medborgare, som kom hit i början av 1968 och som enligt vissa pressuppgifter skulle ha kapat ett egyptiskt passagerarplan. Någon framställning från Egypten om att han skall utlämnas dit har inte gjorts. Enligt uppgift har han i Egypten dömts för brottet. I Sverige har han inte åtalats för kapningen, sannolikt beroende på att det inte finns annan utredning om händelsen än vad han själv har berättat. Görs begäran om Kungl. Maj:ts tillstånd att väcka åtal i Sverige för detta brott, kommer den givetvis att pröv vanlig ordning. Hittills har sådant tillstånd alltid beviljats när det gäller åtal för flygplanskapning. En av de flygplanskapare som avtj änar fängelsestraff är också ådömd förvisning. Frågan om tillstånd för de andra flygplanskaparna att fortfarande uppehålla sig i Sverige kommer att bli föremål för prövning

Herr talman! Det här är inte platsen att kritisera domstols domar. Jag vill emellertid säga att den ifrågavarande flygplanskaparen dömdes enligt tidigare gällande straffbestämmelser. Vi har den regeln att vi inte tillämpar genomförda straffskärpningar retroaktivt.

Herr talman! Herr Nygren har frågat om jag överväger några ytterligare åtgärder för att tillförsäkra universitetsbiblioteket i Umeå det s.k. femte exemplaret av böcker och trycksaker. Med sin fråga torde herr Nygren avse det s.k. granskningsexemplar av tryckt skrift som enligt tryckfrihetsförordningen skall överlämnas till chefen för justitiedepartementet eller tryckfrihetsombud. Kungl. Maj:t förordnade den 25 november 1966 att granskningsexemplaret fr.o.m. den 1 januari 1967 skall överlämnas till universitetsbiblioteket i Umeå. Genom beslut den 9 juni 1967 uppdrog Kungl. Maj:t åt statskontoret att utreda frågan om de vetenskapliga bibliotekens inre Organisation m.m. Vidare överlämnades den 30 december 1970 till statskontoret för att beaktas i samband med utredningen en skrivelse till justitiedepartementet den 19 december 1969 från universitetet i Umeå med begäran om biblioteksexemplar av tryckt svensk skrift. Statskontoret har i en rapport den 22 september 1972 lämnat förslag om bl.a. utnyttjandet av granskningsexemplaret och om litteraturförsörjningen vid universitetet i Umeå. Rapporten remissbehandlas för närvarande genom utbildningsdepartementets försorg. Jag är medveten om att universitetsbiblioteket i Umeå inte har tillställts granskningsexemplar i full utsträckning. Det beror på att det är svårt att effektivt kontrollera att granskningsexemplar verkligen avlämnas. Frågan om hur universitetets behov av svenskt tryck skall tillgodoses får emellertid avgöras i samband med att Kungl. Maj:t tar ställning till statskontorets förslag. I avvaktan på detta ställningstagande kommer liksom hittills de granskningsexemplar som tillställs justitiedepartementet att vidarebefordras till universitetsbiblioteket i Umeå.

Herr talman! Jag ber att få tacka för justitieministerns positiva svar på min fråga. Man kan förstå om universitetsbiblioteket i Umeå ställer frågan: Vart tar de böcker vägen som vi enligt 1966 års beslut skall ha? Alltsedan biblioteket år 1967 fick det s.k. femte exemplaret eller granskningsexemplaret har av undersökningar att döma knappt hälften av böckerna, och då särskilt de dyraste och mest sällsynta, kommit på avvägar. Ännu har ingen lyckats utröna varför leveranserna inte är kompletta. Gången vid leveranser är den att tryckerierna levererar till de olika tryckfrihetsombuden. Dessa skall granska exemplaren och skicka dem vidare till justitiedepartementet, som har att svara för den slutliga leveransen till universitetet i Umeå. I november 1968 gjorde man inom biblioteket en kontroll av vad som inkommit av 1967 års svenska bokproduktion. Resultatet var mycket nedslående. Av 1956 undersökta periodiska publikationer hade endast 891 levererats i fullständigt skick. Man granskade gruppen H och fann att 85 utgivna arbeten hade inkommit medan 88 saknades. Under klassifikationsgruppen Konst och Musik etc. hade 30 inkommit medan 47 saknades. Av monografier ur samtliga grupper, som kostade 50 kronor eller däröver, hade 39 inkommit medan 60 saknades. År 1969 gjordes en liknande undersökning; då var svinnet ännu större än vid 1967 års undersökning i de tre nämnda grupperna. Vad man från universitetsbiblioteket i Umeå önskat är att man skall tillerkännas ett fullständigt biblioteksexemplar att levereras direkt från tryckerier och förlag enligt samma villkor som gäller för universitetsbiblioteken i Göteborg, Lund och Uppsala och för kungl. biblioteket i Stockholm. Jag noterar med tillfredsställelse det besked som statsrådet har givit, att statskontoret har utfört det uppdrag som det fick 1969 och tydligen har lämnat en rapport som för närvarande remissbehandlas. Jag hoppas att den skall ge ett positivt resultat för Umeå universitet. Men det skulle ha varit önskvärt, herr statsråd, att det hade funnits möjligheter att för den tid som återstår tills resultatet av uppdraget föreligger ge universitetet i Umeå ett kompletterande anslag för bokinköp eller för en kontroll som skulle kunna ge universitetet en mera komplett biblioteksuppsättning.

att förbättra möjligheterna för stadshypoteksinstitut och bostadsfinansierande kreditaktiebolag att lämna och förmedla lån för bostadsbyggande även utanför s.k. hälsovårdstätort. Enligt gällande ordning kan stadshypoteksföreningar och bostadsfinansierande kreditaktiebolag lämna lån inom orter där hälsovårds gans särskilda bestämmelser för hälsovårdstätort gäller. Långivning även i andra tätare bebyggda områden får beträffande stadshypoteksförening arna ske i den mån Kungl. Maj:t bestämmer. Erfarenheterna har hittills inte påvisat att behov av sådan utvidgning föreligger. Jag anser därför att nuvarande ordning är till fyllest.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret på min fråga. Att bo i småhus utanför de större tätorterna är en boendeform som har fått ökad efterfrågan. Det är också naturligt från skilda synpunkter. Samhället bör enligt min uppfattning så långt som möjligt underlätta för människorna att skaffa sig den bostadsmiljö som de önskar. För närvarande regleras här berört bostadsbyggande över byggnadslagens m.fl. förordningar på planeringssidan dessa lagar är just nu aktuella i debatten. Därutöver görs ytterligare en prövning av egnahemsbyggandet utanför planerat område genom kreditgivningen. Det är just den frågan som jag har tagit upp här; det är ytterst värdefullt att den belyses. Här sker således en gränsdragning, som den enskilde från många synpunkter finner svårförståelig. Han anser det också felaktigt att det skall behöva göras två bedömningar — dels en i enlighet med byggnadslagen, dels en över kreditgivningen. Det är beklagligt att finansministern inte genom sina kontakter med organisationer och banker, som har att förmedla dessa lån, har fått en uppfattning om att det behövs en översyn av bestämmelserna. Många ledamöter av kammaren hade förra veckan tillfälle att sammanträffa med representanter för Mellersta Sveriges sparbanksförening. Vid den sammankomsten framgick det med all önskvärd tydlighet att bestämmelserna även av bankerna betraktas som onödiga och kanske svårhanterliga. Om inte bankerna kan flytta över dessa egnahemslån i de särskilda instituten, kan bankerna inte heller låsa pengar i dessa långfristiga lån. Det betyder självfallet också att det blir en mycket restriktiv bedömning av ansökningar för egnahemsbebyggelse i områden som ligger utanför hälsovårdstätorter. Därtill kommer ett lån utan överflyttningsmöjlighet att i ränteavseende blir dyrare för den enskilde. Jag beklagar således att finansministern inte är beredd att vidta åtgärder; jag tror ändå att det här är ett område som snart mäste reformeras.
Herr talman! Det här senaste inlägget tarvar kanske ytterligare någon kommentar. Lånegivningen ute på den rena glesbygden medför väl ändå vissa risker. Vi har bevittnat detta, när vi via arbetsmarknadsverket har varit tvingade att realisera egnahem ute i glesbygderna där all arbetsmöjlighet har saknats. I sista hand är det ju risker som drabbar de obligationshavare som finansierar den här kreditgivningen. Det är väl alltså ganska naturligt att man måste sätta upp vissa gränser, och de gränserna har varit fixerade i två kriterier. För det första lämnar stadshypoteksföreningarna sina lån i de s.k. hälsovårdstätorterna; det har man ansett är sådana orter där det har fastställts stadsplan och byggnadsplan. För det andra lämnas krediterna även utanför dessa stadsplaneoch byggnadsplanelagda områden, om kommunen har i särskild ordning fixerat vissa speciella bestämmelser som ligger i närheten att lämna krediterna. I sista hand kan man göra en ansökan hos Kungl. ven där finns alltså möjligheter Maj:t om dispens att få gå längre. Någon sådan dispensansökan har emellertid ännu inte kommit. När det gäller sparbankernas attityd är det klart att de får bedöma saken ungefär som hypoteksinstituten. Jag kan emellertid säga till frågeställaren, att skulle det vara ett absolut intresse från sparbankshåll att detta ses över, så får man väl komma in till Kungl. Maj:t med en framställning i den riktningen.
Herr talman! Finansministerns senaste ord ingav ändå en förhoppning. Sparbankerna kan från sitt håll fullfölja de synpunkter som de har redovisat för en del av kammarens ledamöter. Beträffande den nuvarande gränsdragningen vill jag säga, att det inte är något tvivel om att man i vissa fall kommer till svårförståeliga resultat när det gäller på vilken sida om en eventuell gräns bostadsbyggandet skall ske. Kreditmöjligheten prövas väl ur bankens synpunkt på vanligt sätt, och därför bör inte de kriterier som finns i det här fallet vara utsatta. Jag tror, herr talman, att det är ytterst angeläget att den här frågan ses över. Det kan inte finnas någon anledning att i dubbla omgångar pröva lånefinansieringen för byggandet av småhus ute i glesbygd.

Herr talman! Herr Hamrin har frågat mig om jag avser att ta initiativ till sådana ändringar i arbetsmarknadskungörelsen att länsarbetsnämnderna får ökade befogenheter att fatta beslut i ärenden om näringshjälp till handikappade. För närvarande fattar länsarbetsnämnderna beslut i alla ärenden Nr 118 rörande näringshjälp för att börja verksamhet som egen företagare. Torsdagen den Däremot skall arbetsmarknadsstyrelsen fatta beslut i ärenden rörande 16 november 1972 dessa ärenden innebär mestadels svåra avvägningar. För att säkerställa en enhetlig bedömning har prövningen förlagts till arbetsmarknadsstyrelsen. Någon anledning att ändra på gällande beslutsordning föreligger enligt min mening inte.
Herr talman! Det finns en gammal god regel, att besluten inte skall förläggas längre från de berörda människorna än som är nödvändigt, och den regeln försöker vi ju hålla på i olika sammanhang. I detta fall säger departementschefen att för närvarande ”fattar länsarbetsnämnderna beslut i alla ärenden rörande näringshjälp för att börja verksamhet som egen företagare”. Jag ställer frågan om inte detta gäller bidragen, medan lånefrågan däremot inte är delegerad till länsarbetsnämnderna. Man borde vara särskilt mån om att höra de handikappades uppfattning och ge dem tillfälle att så enkelt som möjligt komma i kontakt med den myndighet som beslutar. När det gäller näringshjälp finner man att det är en skillnad beträffande bidrag och lån exempelvis till bilar. Både bidrag och lån delegeras till länsarbetsnämnden. I båda fallen är också summorna ungefär desamma; det rör sig om 1,1 eller 1,2 miljoner kronor. Det är alltså inte ur budgetsynpunkt några stora belopp. När herr Holmqvist säger att man här har fått göra denna skillnad därför att man vill ha en enhetlig praxis — ärendena är svårbedömda — så sätter jag också ett frågetecken. Kan verkligen det fåtal ärenden det här gäller vara så betydelsefulla att man behöver kvarhålla dem i AMS? Därtill kommer ytterligare en sak. Är det inte så att vi skall försöka delegera så många ärenden vi kan från de centrala ämbetsverken ut till de regionala instanserna för att få den avlastning som kanske många gånger är nödvändig på det centrala planet?
Herr talman! Erfarenheterna har visat att ärenden som gäller framställningar om fortsatt näringshjälp ofta är komplicerade, eftersom det då har gått snett med företaget; man har inte lyckats med vad man har föresatt sig. Det är inte så ovanligt att det då finns anspråk på resterande skatter. Det kan också i övrigt vara komplicerade frågor Vi har funnit att det är lämpligt att ha en central bedömning av den typen av ärenden, och jag tror att det ligger en viss fördel i detta. Det kan ju ofta röra sig om mycket betydande belopp när man lägger ihop bidragen och de lån som kan förekomma, exempelvis när det gäller att anordna sådana ting som gatukök och kiosker. Några väsentliga olägen heter finns enligt min mening inte med den ordning som vi har, och jag tror det vore felaktigt att bortse från att det i detta sammanhang tyvärr gäller åtskilliga ärenden som är komplicerade.
resonemang, men det är kanske min skepsis som här tar överhanden. Jag tycker nog att denna fråga är värd att undersöka, och storleken och mångfalden av ärendena imponerar inte på mig. Jag tycker också att det är ganska naturligt att man gör jämförelsen med lån och bidrag till bilar åt handikappade. Där bör väl också finnas svårigheter — alltså samma skäl som departementschefen åberopar för att lyfta upp ärendena till centrala ämbetsverk. Men jag påstår än en gång att vi bör delegera ner till regionalt plan så mycket vi kan, icke minst då det gäller sådana människor som vi kanske behöver nå kontakt med innan beslut fattas och som många gånger har svårt att komma till de centrala instanserna.
Herr talman! Man skall självfallet hålla kontakt med den regionala organisationen och lämna in sitt ärende där för den utredning osv. som man kan få hjälp med. Men eftersom det är fråga om ett begränsat antal ärenden behöver det inte bli så komplicerat att handlägga dem centralt. Jag har velat betona att om vi skall få en enhetlig bedömning är det bättre att ha denna handläggningsordning. Jag har heller inte sett något exempel på att det varit till något väsentligt ohägn att vi har denna ordning.
Herr talman! Det var inte kontakten mellan det regionala organet och det centrala som jag tror skulle vara svår att upprätthålla eller besvärlig att få till stånd. I stället var det kontakten mellan den berörda individen och det organ som beslutar som jag tycker det är ganska nödvändigt att få till stånd.

Herr talman! Herr Westberg i Ljusdal har frågat mig om regeringen är beredd att låta frågan om utbyggnad av Ljusnan stå öppen tills utredningen om de södra Norrlandsälvarna har lagts fram och behandlats i vanlig ordning. Frågan om utbyggnad av viss del av Ljusnan prövas för närvarande av vattendomstolen. Det ankommer på domstolen att avgöra om den för sin prövning skall avvakta resultatet av den utredning herr Westberg syftar på.

Herr talman! Jag ber att få tacka civilministern för svaret på frågan. Som statsrådet säkerligen förstår är frågan om Mellanljusnan av stort intresse för många, många människor. Självfallet följs varje åtgärd i detta ärende med spänd uppmärksamhet. Vi är väldigt många som vill bevara Mellanljusnan outbyggd. Jag behöver här inte påminna om den kraftiga uppslutning som aktionen ”Rädda Ljusnan” fått inte bara på det lokala planet utan över hela landet — det är väl känt av civilministern. Vi vill bevara den si a outbyggda delen av Ljusnans dalgång såsom naturen format den. Såväl dess skönhetsvärden som de övriga värden som en outbyggd älvsträcka rymmer upplevs av oss som omistliga. Därför följer vi frågans behandling med så stort intresse. Vi häls ällelse att frågan om vattenkraftsutbyggnaden i södra Norrland och norra Svealand skall göras till föremål för utredning, och jag tackar civilministern för det initiativet. Vi hoppas att man därvid skall finna att Mellanljusnan inte bör utbyggas. Vad det i första hand gäller är att framställningen om utbyggnadstillstånd får läggas på is till dess utredningen är slutförd. Nu vill inte civilministern av skäl som jag förstår göra något uttalande på den punkten. Men jag hoppas ändå att civilministern gärna ser att den här frågan får vila till dess utredningen är klar. På den punkten ber jag inte om något svar, men jag hoppas att så är fallet. Vi hoppas också att den här utredningen skall gå så snabbt att det inte behöver bli någon komplikation. Än en gång: Tack för svaret!
Herr talman! Det är naturligtvis inte mycket att tillägga. Jag vill bara understryka att den utbyggnad som herr Westberg i Ljusdal talar om är föremål för vattendomstolens prövning och att den hanteras i enlighet med den vattenlag som gällde före den 1 januari 1972.

Herr talman! Herr Israelsson har frågat mig dels om jag anser att nuvarande fördelning av anslaget till alkoholoch narkotikaupplysning är väl avvägd eller mogen för en revidering, dels — om det senare är fallet huruvida jag är beredd att medverka till en ändamålsenligare fördelning. Till upplysning om alkoholoch narkotikaproblemen har för budgetåren 1972 74 anvisats ett anslag av 5 miljoner kronor. Statens ungdomsråd har fått i uppdrag att fördela medlen enligt i propositionen 61 år 1972 angivna grunder. Rådet avser att i början av december besluta om fördelning av de medel som ännu återstår. I ett svar på en enkel fråga den 26 oktober 1972 till herr Stålhammar har jag redogjort för de av rådet tillämpade principerna för fördelningen av medlen. Jag vill i detta sammanhang också erinra om att till justitieombudsmannen framförda klagomål över medelsfördelningen liksom hos Kungl. Maj:t anförda besvär i samma avseende inte har föranlett några åtgärder. Enligt min mening har hittills ingen anledning funnits att överväga ändrade regler för fördelningen.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Vid behandling här i riksdagen av alkoholoch narkotikafrågor torde det tydligt ha framgått att det finns olika synsätt på frågorna. En gemensam utgångspunkt för de olika meningarna är rimligen att allt missbruk av droger såvitt möjligt skall elimineras. Men när vi sedan skall välja medel att i första hand nå detta mål går meningarna isär. Vi har en riktning som hävdar att målsättningen bör vara ett alkoholskadefritt samhälle och att det kan vara acceptabelt med konsumtion av droger, bara de inte ger skador. Denna riktning hävdar också att vad som i första hand bör göras är att angripa de sociala bakgrundsfaktorer som kan anses leda till drogmissbruk. En annan riktning hävdar att målsättningen, även om den kan synas orealistisk i ett kort perspektiv, måste vara ett drogfritt samhälle. Samtidigt som åtgärder mot bakomliggande sociala faktorer, som kan indikera drogmissbruk, bejakas kräver man resoluta åtgärder direkt mot garna ut till själva drogerna. Man hävdar också att en av de få möjliga vä ett normalt liv för dem som redan sitter fängslade i ett missbruk genom fysiskt och psykiskt beroende av droger är att denna grupp av människor tas om hand för avgiftning och sedan ges möjlighet att socialt stödja varandra i den svåra kampen för ett normalt, människovärdigt liv. De: människor som blivit passiverade genom droger måste i stället aktiveras i kampen mot drogerna och för ett bättre och drogfriare samhälle. Vid fördelningen av 2,6 miljoner av de 5 miljoner kronor till alkoholoch narkotikaupplysning, som riksdagen har beviljat, har 17 av 43 bidragssökande organisationer beviljats anslag. Härav har 800 000 kronor tående ungdoms eller nästan en tredjedel gått till regeringspartiet nä eller bildningsorganisationer. Jag vill inte hävda att det är fel att dessa organisationer har fått ansl na tillsammans med flertalet andra som fått anslag vid denna första fördelning representerar en alkoholliberal grundsyn och att de föreningar som har en annan syn nästan inte har fått något anslag alls. Anser statsrådet verkligen att detta är en riktig avvägning vid anslag ningen? Vad jag vill hävda är att de organisationer Möjligheter finns ju ännu att ändra på detta vid fördelningen av resterande 2,4 miljoner. Kan vi hoppas på att det sker en sådan ändring?
Herr talman! Vi kan väl vara helt överens i denna inledande synpunkt, som herr Israelsson hade, att allt missbruk bör elimineras. Detta framgår ju också av den målsättning som angavs i propositionen och som riksdagen anslöt sig till.

Jag tycker det är märkligt att herr Israelsson ifrågasätter fördelningen av medlen, som har skett helt i enlighet med riksdagens önskemål och som för övrigt har prövats av JO. Skulle nu ungdomsrådet frångå sin fördelningsprincip, skulle det innebära att man frångick riksdagens uttalade mening, och då blir det en helt annan sak som vi får diskutera här.
Herr talman! I den PM från statens ungdomsråd som utgått inför nästa fördelning av medel sägs att ungdomsorganisationer kommer att prioriteras vid medelsfördelningen. Man säger också att ett av syftena med den föreslagna informationsverksamheten är att organisationerna skall få möjligheter att utifrån egna värderingar och erfarenheter angripa problemen kring de beroendeframkallande medlen. En rimlig tolkning av detta måste vara, herr talman, att organisationer med icke drogliberal linje också borde få anslag. Blev fördelningen sned vid den första anslagsfördelningen, så bör detta rimligen kompenseras vid den stundande andra fördelningen. Riksdagen har inte heller i samband med sitt beslut om anslag, såvitt framgår av vad som står i propositionen, avsett att söka ändra organisationernas inriktning utan endast avsett att ge dem möjlighet att förstärka sin verksamhet en verksamhet som riktar sin udd mot drogerna och drogkulturen. Sker vid nästa anslagsfördelning inte någon rättelse av vad som redan gjorts, anser jag, herr talman, att man bakom riksdagens rygg håller på att via anslagsbeviljandet söka påverka vissa organisationers inriktning, vilket inte kan ha varit riksdagens mening.
Herr talman! Jag vill bestämt bestrida att man på något sätt skulle bakom riksdagens rygg fördela anslagen på ett sätt som icke har varit riksdagens avsikt. Det är helt klart att ingen organisation är utesluten när det gäller fördelningen av anslagen, men det är också lika klart att det är Organisationernas ansökningshandlingar som ligger till grund för fördelningen.
Herr talman! Skatteutskottet föreslog att fördelningen av medlen skulle göras av CAN. Riksdagen kom att, med bifall till en reservation, besluta att statens ungdomsråd skulle vara fördelare i enlighet med vad som föreslogs i propositionen 61. Torsdagen den När regeringen fick stöd för sitt förslag, bl.a. av vpk, var en iöhvveahber197 förutsättning att medlen skulle komma att handhas på sätt riksdagen NE uttalat sig för. Detta är ett rimligt krav, herr talman, och jag har Ang. studenternas fortfarande den bedömningen att den fördelning som har skett är sned i ekonomiska SSE förhållande till vad riksdagen verkligen har uttalat.
Herr talman! Fördelningen får ses mot bakgrund av vad det är för ansökningshandlingar som har kommit in och hur de har varit underbyggda. Det sker alltså utdelning av medel vid ytterligare ett tillfälle. Jag upprepar att det som avgör om organisationerna får tilldelning är i vad mån ansökningshandlingarna är i enlighet med riksdagens intentioner.
Herr talman! Jag hoppas i alla fall slutligen att statsrådet tar under allvarligt övervägande att rätta till vad jag och många med mig betraktar som en sned fördelning och även försöker kompensera denna när nästa

Herr talman! Herr Wijkman har frågat mig om jag, bl.a. mot bakgrund av de höga hyrorna i studentbostadsbeståndet, anser att den personliga ekonomiska situationen för dagens studenter är tillfredsställande. Den aktuella debatten om hyror och levnadsstandard för studerande skulle tjäna på att föras med större hänsyn till de skiftande behov som olika studerande har. Hyressituationen för en sammanboende studerande med barn är väsentligt annorlunda än för en studerande utan försörjningsplikt. Vidare är det ekonomiska läget mycket olika för förvärvsarbetande och icke förvärvsarbetande studerande. För att få ett bättre faktiskt underlag för att bedöma hithörande frågeställningar har Kungl. Maj:t på mitt förslag under våren gett statistiska centralbyrån i uppdrag att göra en undersökning av de studerandes ekonomiska förhållanden. Jag vill slutligen erinra om mitt uttalande i årets statsverksproposition att studiemedelsutredningens förslag om en höjning av studiemedlens ximibelopp får bedömas i samband med ställningstagandet till familjepolitiska kommitténs betänkande om familjestöd.

Herr talman! Jag vill först tacka statsrådet Moberg för svaret på min fråga. Jag kanske tycker att det kunde ha varit mera precist. Herr Moberg säger att debatten om dessa frågor skulle tjäna på att man så att säga spaltade upp studentkategorierna litet mera noggrant. Jag kan hålla med om att det är skillnad mellan de studenter som arbetar och dem som inte gör det, dvs. de som har familj och de som inte har familj. Men vi vet trots allt generellt en hel del om dagens situation för studenterna rent ekonomiskt. Vi vet att allt flera tvingas arbeta för att klara sin ekonomiska situation, och det må man ha olika värderingar av. Detta minskar genomströmningen i universitetsväsendet, och det kan ha sina negativa effekter. Vi vet att allt färre över huvud taget har utnyttjat studiemedelssystemet de senaste åren. Detta må vi också ha olika värderingar av. Vi vet slutligen att framför allt studentbostadshyrorna har höjts rekordartat under de senaste tre fyra åren. Bostadshyrorna upptar i dag i allmänhet över 35 procent av studiemedelsbeloppen. En undersökning som utförts av studenterna i Göteborg visar, att över hälften av rummen i studentbostadsbeståndet upptar en hyra som överstiger 40 procent av studiemedlen. Jag kan ge några exempel på detta. Ostkupan — ett studentbostadsområde med 330 rum — har i dag en hyra som motsvarar 38 procent av studiemedlen. I Rotary — ett annat ställe i Göteborg med 250 rum — är motsvarande siffra 44 procent. Många av dessa rum hyrs inte ut i andra hand under sommaren, utan här tvingas studenterna att betala hyreskostnaden även under denna tid. Varför har det blivit så dyrt? Jo, det har varit låg självfinansiering från början, det har varit ett borttagande av de statliga hyressubventionerna, och vi har framför allt fått en massa tomma rum under de senaste två åren. Kontentan blir naturligtvis en besvärlig ekonomisk situation för studenterna och för stiftelserna, att många studenter dubbelarbetar, att det får en viss hämmande effekt på dem som överväger att ge sig in på universitet och att färre utnyttjar hela studiemedelssystemet. Det är klart att det är bra med en undersökning av dessa ekonomiska förhållanden, herr Moberg, men vi vet redan i dag mycket om dessa problem och skulle alltså vara betjänta av direkta åtgärder. Redan 1968 gjordes studentundersökningar som visade, att över hälften ansåg att studiemedlen inte räckte till för de mest nödvändiga utgifterna, dvs. mat, kläder och husrum. Dagens sits är uppenbarligen alarmerande. Studentbostadsstiftelserna beräknar i år en förlust på nära 7 miljoner kronor på de tomma rummen, och hyrorna höjs kraftigt vid årsskiftet. Vad som kommer att hända vet jag inte, men jag hade väntat mig några mera konkreta aspekter på hur statsrådet på kort sikt hade tänkt lösa dessa mycket svåra problem.
Herr talman! Jag bestrider självfallet inte att hyrorna har ökat mycket kraftigt och att det finns vissa tecken som tyder på att hyrorna i studentbostadsstiftelsernas lägenheter har ökat mer än i hyresbostadsbeståndet i dess helhet.

Men låt mig ändå säga till herr Wijkman vad jag brukar säga till studenterna, att dessa procenttal, som nu herr Wijkman upprepar och som studenterna så många gånger framfört, att 35—40 procent av studiemedlen går till hyra, inte är särskilt talande. De allra flesta studenter lever inte enbart på studiemedel. Vi har bestämmelsen att man får ha mellan 5 000 och 6000 kronor i extrainkomster utan att studiemedelsbeloppet reduceras. Genom grundavdraget har man de facto i många fall 14 500 kronor skattefritt i handen om man är ensamstående. Det är det första som skall sägas. Det andra som skall sägas är att just de studenter som har det ekonomiskt sett särskilt dåligt inte bor — gudskelov höll jag på att säga — i de allra dyraste lägenheterna. Därför säger sådana procentsiffror ganska litet.
Herr talman! Man är ju frestad att fråga hur statsrådet vet att just de studenter som har det sämst ställt med ekonomin, som har det besvärligast, inte lever i de dyraste bostäderna? Det var en ny uppgift. Den skulle jag vilja ha verifierad. Då behöver vi inte göra en sådan undersökning för då äget tydligen inte så prekärt. Jag tror att det är farligt att svänga till sådana påståenden. Jag tycker att den statistik studenterna presenterat är slående. Den visar att flertalet som bor i studentbostadsrum — och det är enkelrum denna studie avser — betalar i hyra i runt tal 40 procent av studiemedlen. Nu säger herr Moberg att de flesta studenter jobbar. Vi vet att det i dagens konjunkturläge är ganska svårt att få ett arbete, även vid sidan om. Jag har vid mina kontakter med studentkåren de senaste månaderna förstått att de som sysslar med förmedling av extrajobb av olika slag har utomordentligt svårt att täcka in efterfrågan för alla dem som vill ha extrajobb. När det gäller studentbostadsstiftelsernas aktuella problem säger statsrådet att studenterna vid uppvaktning fått beskedet att man med den proposition som statsrådet Holmqvist lade fram för några dagar sedan kommer att underlätta lösningen av problematiken. SFS anser själv att propositionen är skriven på ett sådant sätt att studentbostadsstiftelserna åtminstone inte i första rummet kan komma i fråga, eftersom de inte kan ställa de säkerheter som fordras Hela frågan om studenternas ekonomiska situation har vi nu diskuterat ett par tre år, både i kammaren och utanför det här huset. Jag konstaterar att herr statsrådet hela tiden skjuter problemen framför sig. Nu skall det göras en undersökning, och man skall lösa problemet med de tomma rummen på kort sikt. Men hela grundfrågan — studiemedelssystemets konstruktion, totala belopp och möjligheten att effektivt studera — det huvudproblemkomplexet är olöst. Med den utredningstakt vi har i detta land kommer den frågan troligen inte heller att lösas på de närmaste åren.
Herr talman! Det var ju en pessimistisk förutsägelse vi nu senast fick, och det är möjligt att herr Wijkman har rätt. Herr Wijkman frågade mig hur jag vet att de studenter som verkligen har litet pengar i handen inte bor i de dyraste lägenheterna. Jag drar av den allmänna situationen den slutsatsen, att det är relativt lätt att skaffa sig en bostad, även ute på staden. Jag tillmäter studenterna så mycket klokskap att de försöker skaffa sig en lägenhet som svarar mot de inkomster de har. Sedan var det för mig en överraskning att höra herr Wijkman säga att studentbostadsstiftelserna inte skulle kunna utnyttja de bestämmelser som riksdagen så småningom skall stadfästa på basis av inrikesministerns proposition. Det strider något mot den bild man fick vid diskussionen mellan studenterna och inrikesministern.
Herr talman! Jag har bara fått meddelandet att man vid en mycket noggrann studie av propositionen har kommit fram till att de regler för äkerhet som man måste ställa för att komma i åtnjutande av de statliga lånen är så pass rigorösa att de lånen inte kan komma i fråga. Mer vet jag inte, så det är möjligt att statsrådet har rätt. Det skall jag inte tvista om här. Jag känner inte till det i detalj. Statsrådet sade att jag var pessimistisk, men jag tror att de flesta som har lyssnat till studiemedelsdebatten under de senaste åren är ganska pessimistiska över huvud taget i fråga om den studentekonomiska situationen. Studiemedelsutredningen kom ju redan för ett år sedan med ett förslag att man skulle höja totalbeloppet för studiemedlen från 70 till 75 procent av basbeloppet. Det har ännu inte haft någon som helst effekt. Det har inte vidtagits någon åtgärd från regeringens sida. Debatten över huvud taget har ju under flera år kretsat kring höga hyror, kring svårigheterna att klara sig på de här beloppen. Därför är det klart att man blir pessimistisk Jag är den förste att vara tacksam om problemet kan få en snabb lösning, men med den inriktning som statsrådet här har angivit ser jag inte att det kommer att få sin lösning förrän någon gång i mitten på 1970-talet.
Nr 118 Herr talman! Herr Jonsson i Alingsås har frågat mig, när jag avser Torsdagen den föreslå Kungl. Maj:t att utfärda ny stadga för folkhögskolorna i anledning 16 november 1972 2V skolöverstyrelsens förslag. — — Eftersom förslaget till ny folkhögskolestadga innebär på många Ang. ny stadga Re iz äl & p RR olkhögskol punkter en i förhållande till nuläget långt gående förändring av folkhögskolorna folkhögskolans organisation, är jag inte utan ytterligare beredning beredd att föreslå Kungl. Maj:t att ny stadga utfärdas.
Herr talman! Anledningen till min fråga är att det har gått lång tid sedan arbetet med den nya stadgan för folkhögskolan påbörjades. Den har diskuterats under flera år, och under tiden har den gamla stadgan blivit alltmer inaktuell. Många skolor har omorienterats från de tidigare totalt dominerande långa vinterkurserna till mer av ämneskurser och kortkurser av olika slag. Förändring har också skett inom undervisningen. De obligatoriska ämnena har alltmer skjutits i bakgrunden till förmån för nya ämnen och nya kursplaner. Organisatoriska förändringar har också skett då den s.k. klasslösa indelningen med nivåoch stoffgruppering i olika klasstorlekar används i allt större utsträckning. I skolorna har man med förväntan sett fram mot att förslaget till ny stadga snart skulle antas av Kungl. Maj:t. Det skulle ge arbetsoch planeringsmöjligheter för att forma en folkhögskola som ännu bättre skulle fylla sin roll som kunskapsoch kulturförmedlare. Jag tackar statsrådet för svaret men beklagar att det var negativt. Att det skulle vara så många nya punkter i förhållande till nuläget kan knappast vara ett skäl för att dröja. Behovet av den nya stadgan är som jag har sagt helt klart. De många dispensärenden som varje skola måste avge inför varje skolstart dokumen terar detta krav. Den vida ram som det nya förslaget innehåller kan kontinuerligt följas upp med anvisningar som skulle innebära en flexibilitet som denna skolform — kanske mer än andra — måste ha för att fungera och för att kunna möta de många nya krav som ett snabbt förändrat samhälle ställer. Det medger också en utveckling inom respektive skolor så att man kan ge olika grupper och individer ett studieutbud som det inte är lika lätt att ge för närvarande. Herr talman! Jag vill till statsrådet ändå säga att det kanske vore anledning att ompröva uttalandet här i dag. En eventuell översyn skulle mycket väl kunna ske även om den nya stadgan antas. Den anpassningen till dagsläget skulle ju rimligen underlätta en sådan här utredning.
Herr talman! Jag bedömer inte alls mitt svar som negativt visavi folkhögskolorna och folkhögskoleverksamheten, utan jag bedömer detta förslag som så ingripande och så allvarligt att jag inte bara kan betrakta det här som någonting som man förändrar i en stadga. Innan vi genomför stora reformer på ett område vill vi ha en ganska ingående debatt om förändringarna. Herr Jonsson i Alingsås anger här som centralt i förslaget till en ny stadga, att årskursindelningen skulle överges och i stället en nivågruppering införas och att vi skulle upphäva den nuvarande bestämmelsen om att vissa ämnen skall vara obligatoriska första året, nämligen de grundläggande ämnena svenska, matematik, samhällskunskap o.d. Allt detta innebär en utomordentligt långtgående förändring i folkhögskolans liv. Jag kan därför inte utan vidare betrakta detta som en formell fråga, även om den behandlas så i skolöverstyrelsens framställning. Jag kan heller inte inse att jag ser negativt och lättsinnigt på folkhögskolornas problem.
Herr talman! Jag vidhåller att svaret var negativ', dock icke lättsinnigt, som statsrådet nämnde nu i senaste omgången. Det är ingen tvekan om att man känner oro för vad detta uppskjutande skulle kunna innebära. Om vi dröjer med genomförandet av stadgan, tror jag att detta skulle kunna verka i hög grad handlingsförlamande, och planeringen på lång sikt skulle rent av omöjliggöras. Totalt tror jag att skolformens ställning skulle försvagas. Jag menar att det riktiga skulle vara att vi antog detta förslag, eftersom den nya stadgan ändå är så pass allmänt hållen, och en eventuell utredning skulle inte kunna förhindra den kontinuerliga verksamheten. Man skulle då kunna fortsätta utan de hämmande inslag som finns i den nuvarande stadgan. Vi kan väl ändå vara överens om att den är något efter sin tid. Vi är alltså överens om värdet av en skolform med den frihet som folkhögskolorna har. Denna frihet ger pedagogiska fördelar, och skolformens kulturella och sociala insatser har vi enligt mitt förmenande inte råd att vara utan. Skolformen bör få allt det stöd den behöver. Jag hoppas alltså att frågan ändå får en snar lösning, dvs. en snabb beredning så att en ny stadga kan antas att gälla från nästa läsår, alltså den 1 juli 1973.
Herr talman! Jag delar inte den uppfattningen att ett bibehållande i stort i nuvarande läge av stadgan skulle medföra handlingsförlamning och brist på framtidsplanering. Folkhögskolorna har ju verkligen visat under årens lopp att de inom ramen för den nya stadgan kunnat förnya sig. Det är inte särskilt stor likhet mellan dagens dynamiska folkhögskoleväsende och det vi hade i mitten på 1950-talet, som var kännetecknat av pessimism och bristande framtidstro. Därutöver vill jag säga att det självfallet i detta förslag finns en del detaljer som har sådan karaktär att de på sedvanligt sätt behandlats vid de Översyner som ständigt sker av stadgor och bestämmelser utfärdade av Kungl. Maj:t. Men de grundläggande frågorna — och det är dem som jag ville peka på — har den karaktären att de såvitt jag begriper under alla omständigheter måste underställas riksdagen för prövning och avgörande, och då krävs det mer än en enkel ämbetsskrivelse i botten.

Herr talman! Herr Andersson i Ljung har frågat om veterinärväsendeutredningens betänkande Veterinärdistriktsindelningen, m.m. kommer att läggas till grund för proposition i ärendet, och när propositionen i så fall förväntas. Utredningens förslag bereds för närvarande i jordbruksdepartementet och en proposition i ämnet kan väntas tidigast till våren 1973.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

Det kan möjligen ge anledning till den förmodan att — eftersom utredningen arbetade i sex år och jordbruksdepartementet enligt svaret behöver i varje fall två år för att bereda frågan därefter — det kommer att bli en i förhållande till utredningens förslag ganska annorlunda produkt som slutligen kommer fram. Jag tror att det ur djurägarnas synpunkt vore lyckligt om så blev fallet. Det betänkande som veterinärväsendeutredningen lade fram har nämligen givit anledning till oro. Exempelvis har den minskning av antalet distriktsveterinärer som föreslås givit anledning till oro. Bönderna vet ju av erfarenhet att veterinärerna har lång arbetstid. Den förutsatta minskningen av djurstammen kan synas ge anledning till en minskning av antalet veterinärer, men utredningen konstaterar också att den redan inträffade minskningen av mjölkkostammen och den minskning som kan förväntas förlöper parallellt med ett ständigt ökat krav på produktion hos djuren. Det ger anledning tro att det på ett mindre koantal finns ett större behov av veterinärinsatser. Det kan med andra ord i framtiden för ett mindre antal djur behövas lika mycket veterinärtjänster som nu. I det jämförelsematerial som lagts till grund för beräkningarna saknas dessutom den specialiserade köttdjursproduktionen. Inte heller den specialiserade smågrisproduktionen har påverkat jämförelsetalet. Dessutom kan gas att slaktsvinsproduktionen, som har koncentrerats till låt vara allt färre men väsentligen allt större besättningar, förorsakat helt nya problem. Då har vi ändå inte tagit hänsyn till veterinärernas arbetsförhållanden rent allmänt, bl.a. de långa restiderna. Man föreställer sig att av veterinärernas arbetstid ungefär en tredjedel utgör restid och att veckoarbetstiderna i många fall kan vara 60 timmar men också betydligt mer. Detta ger anledning till oro, och därför är jag tacksam för att den relativt långa överarbetningen av betänkandet kan ge förhoppning om en ny och bättre produkt.
Herr talman! Den väntade propositionen tillkommer ju precis som alla andra propositioner. Det avges ett utredningsbetänkande, som sedan Nr 118 återfinns på olika håll både i betänkandet och i remissvaren. Vidare har Torsdagen den en hel del kolleger här uppvaktat mig om veterinärdistrikten och 16 november 1972 veterinärfrågan över huvud taget. Man måste emellertid i rimlighetens namn anpassa en organisation efter behovet. Det får vara avgörande, och kan man då finna att besparingar kan göras har väl ingen i det här huset någonting emot att de besparingarna också görs. Det svåra är emellertid att de kolleger i det här huset som alltid talar om besparingar aldrig vill att dessa skall drabba ett område där de själva verkar eller den region där de bor. Det kommer som sagt en proposition. Vi får vänta till dess med att diskutera innehållet i den. remissbehandlas, och de tankar som herr Andersson i Ljung förde fram
Herr talman! Jag delar självfallet jordbruksministerns uppfattning att antalet veterinärer skall stå i förhållande till djurunderlaget. Veterinärväsendeutredningens betänkande pekar emellertid mot en väldigt olycklig utveckling, och vad bönderna i en del fall befarar är att den tilltänkta organisationen rent av skulle bli styrande för utvecklingen. Jag tror att det finns anledning för jordbruksdepartementet att ta hänsyn till de omständigheterna. Materialet i prognoserna var inte av det slaget att det kan tas till underlag för en ny veterinärdistriktsindelning.

Herr talman! Herr Komstedt har frågat vilka åtgärder jag avser vidtaga för bättre säkerhetskontroll vid gränsstationerna av utländska lastfordon som skall trafikera svenska vägar. Användningen av fordon med utländsk hemort i trafik på svenska vägar sker med tillämpning av 1952 års internationella konvention rörande vägtrafik. Enligt konventionstexten skall motorfordon och släpfordon vara i trafikdugligt skick och i övrigt så beskaffade, att de inte medför fara för förare, passagerare eller andra vägtrafikanter eller för skada på allmän eller enskild egendom. De svenska föreskrifterna om löpande kontroll äger tillämpning på dessa fordon. Kontroll av utländska fordon, främst genom flygande inspektion, utförs fortlöpande såväl av polisen som av trafiksäkerhetsverkets bilinspektörer. Rikspolisstyrelsen och transportnämnden, som är tillståndsmyndighet vad gäller bla. internationella lastbilstransporter i Sverige, har ett samarbete som i ökad utsträckning leder till att transportnämnden kan vidta åtgärder av skilda slag gentemot felande utländska trafikutövare. Även mellan tullväsendet och rikspolisstyrelsen förekommer ökat samar bete i hithörande frågor. Generaltullstyrelsen har sålunda meddelat föreskrifter som innebär skyldighet för tulltjänsteman att omedelbart anmäla till närmaste polismyndighet när det vid tullkontroll uppstår misstanke om att fordon är lastat i strid mot gällande bestämmelser eller av annan anledning inte uppfyller trafiksäkerhetens krav.

Herr talman! Jag ber att få ta Det är synd att statsrådet egentligen inte svarade på frågan utan redogjorde för gällande bestämmelser. Dem känner jag också till, men jag frågade vilka åtgärder statsrådet avser vidta. Det som angavs i svaret är icke tillfredsställande. Vi upplever nu förhållandena på våra svenska vägar så att trafiksäker a statsrådet för svaret på min fråga. hetskraven är hårda, och det är utan tvivel den tunga trafiken som är föremål för den största uppmärksamheten. Det publiceras ständigt tidningsartiklar om tunga fordon som varit inblandade i olyckor. Statistiken blir förstås olika beroende på vem som publicerar den. Det är inte säkert att artiklarna är helt tillförlitliga. Klart är emellertid att när ett tungt fordon har varit inblandat i en olycka, så tar det många gånger betydligt hårdare och får svårare konsekvenser, men det sägs aldrig någonting om på vilket sätt olyckan har skett. Det kan vara så att det tunga fordonet helt enkelt blivit påkört av ett annat fordon, men olyckan får svårare konsekvenser på grund av fordonets storlek. Vi har i Sverige mycket hårda trafiksäkerhetsbestämmelser och de påbyggs ytterligare med jämna mellanrum, inte minst genom beslut här i kammaren. Med uppföljning av arbetstidslagen kontrolleras att förarnas arbetstid inte är för lång. Det finns förarböcker och färdskrivare i bilarna för den kontrollen. Vi får ständigt nya krav — lastkännande bromsventiler förra året, sidomarkeringsljus i år etc. — som skall främja trafiksäkerheten. Det är klart att de människor som idkar näringen i Sverige måste ställa sig frågande när det inte ställs samma krav på utländska fordon som trafikerar svenska vägar. Uppenbarligen är det inte på det sättet. Jag har här en statistik över trafikolyckor där utländska fordon varit inblandade. Det är grava saker som har hänt. Det är släp som tappats på grund av hemgjorda dragstänger, som inte skulle släppas igenom vid någon kontroll i Sverige, det är dikeskörningar när föraren har somnat på grund av för lång arbetstid, det är påkörning av personbil i korsning med dödlig utgång för personbilspassagerarna på grund av dåliga bromsar på lastfordonet, det är tappade hjul o. d. För inte länge sedan tappade en långtradare med utländsk registrering en släpvagn som gick in i ett personfordon. Kollisionen fick en dödlig utgång. Det är sådana saker som irriterar de svenska näringsidkarna. Det är här inte bara fråga om åkarna utan det är lika mycket fråga om chaufförerna. Man skall inte bara gynna den utländska näringen utan också slå vakt om den svenska.
Herr talman! Herr Komstedt och jag är helt överens om en sak: ingenting är här så bra att det inte kan bli bättre. Därför har också frågan om kontrollen av utländska lastfordon i gränsorterna varit föremål för motioner i riksdagen under flera år — under tiden 1967—1972 kan man hitta motioner varje år. I dessa har främst tagits upp fordonens last — för stor last, för högt axeltryck och boggitryck, olämpligt lastsätt osv. Mycket annat har också diskuterats: ökad trafiksäkerhet genom att man kom åt trötthetssymtomen hos förarna osv. I flera motioner har under årens lopp föreslagits att tullverkets personal skall bemyndigas utföra sådan här kontroll. I vederbörande utskotts betänkande har man konstaterat att kontrollen av de från utlandet inpasserande fordonen i dessa avseenden skall ankomma på polisen. Man har emellertid förutsatt att ett samarbete mellan tullverk och polis skall ske bl.a. genom att tullverkets personal delger polisen sina iakttagelser i alla dessa avseenden. I betänkandet nr 10 år 1971 säger trafikutskottet i detta sammanhang att såväl generaltullstyrelsen som rikspolisstyrelsen utfärdat anvisningar om ett sådant samarbete, och de motioner som väckts i dessa frågor har i samtliga fall avstyrkts. I sitt betänkande nr 7 år 1972 säger trafikutskottet att man förutsätter att kontrollen ”intensifieras i den mån förhållandena så påkallar och tillgängliga personalresurser det medger”. Jag vill erinra om att de brister det är fråga om hos fordonen i många fall är av den arten att de bara kan upptäckas av specialutbildat folk, och därför blir kontrollen en uppgift för polisens och trafiksäkerhetsverkets inspektionspersonal. I de fall där tullpersonalen inte kan upptäcka bristerna får man naturligtvis räkna med att dessa i något annat sammanhang kan anmälas. Transportnämnden, som får sådana här uppgifter om dåliga utländska fordon, är skyldig att direkt meddela det land varifrån lastbilen kommer.

Herr talman! Helt naturligt är statsrådet och jag överens om att de trafiksäkerhetsfrämjande åtgärderna skall utbyggas ytterligare. Detta har också accepterats av den svenska trafiknäringen. Men vad som gör att man blir bekymrad är det som statsrådet i sitt svar säger om att tulltjänsteman omedelbart skall anmäla till polisen när misstanke uppstår om att ett fordon inte uppfyller trafiksäkerhetskraven. Det är kanske svårt att ålägga tulltjänstemannen att bedöma detta; han har ju egentligen en annan uppgift som kontrollant än att bedöma trafiksäkerheten. Jag redogjorde i mitt förra anförande för den senaste olyckan som har inträffat med ett utländskt fordon. När en släpvagn kan släppa från dragfordonet på grund av bristfällig kopplingsanordning har de svenska lastfordonen en katastrofbroms som verkar. Om den i detta fall varit ur funktion har utredningen ännu inte kunnat klarlägga. Enligt uppgift är det emellertid klart att det var fråga om en överlast på 7 ton. Sådana förhållanden skulle möjligen kunna upptäckas redan av tulltjänstemannen. Men det är kanske också på det sättet att polisens resurser inte är tillräckliga för att komma till rätta med dessa problem. Nr 118 Torsdagen den den svenska trafiknäringen. Och här handlar det inte bara om enskilda Som jag sade i mitt tidigare inlägg är dessa förhållanden besvärande för 16 november 1972 åkeriägare — om statsrådet nu inte har någon större förståelse för dem TS utan reaktionen kommer i lika hög grad från chaufförerna. Vi har Ang. användningen 140 000 tunga fordon i landet. Det övervägande antalet av dem har av missvisande läroanställda chaufförer som förare. Dessa chaufförer har inget ägarintresse, medel men de är väldigt irriterade över den ständiga publicitet som ges kring de olyckor där tunga fordon är inblandade. Och det är helt naturligt att de blir irriterade, när de ser att utländska fordon med bristfälliga anordningar kan trafikera vägarna. Publiciteten kring olyckorna skapar intrycket att det är hela denna näring som är boven.
Herr talman! På det här området är det mycket svårt att utlova en total bevakning. Det finns vissa områden där vi alltid får räkna med att en del syndare tar sig igenom nätet utan att bli upptäckta. Vad saken gäller, herr Komstedt, är väl att vi skall vara överens om att där det över huvud taget finns den minsta möjlighet att komma åt sådana här fordon skall vi naturligtvis se till att det sker. Jag sade i mitt förra anförande att vid behandlingen av motioner, där man har föreslagit att tullverkets personal skall bemyndigas utföra sådan här fordonskontroll, har riksdagen sagt nej och menat att kontrollen skall åvila polisen.

Jag tycker att det ligger en viss säkerhet även i det.
Herr talman! Låt mig till sist, eftersom statsrådet nu talar om tullens verksamhet, konstatera att man kanske kunde få en bättre integration av tullens och polisens verksamhet. De resurser som står till samhällets förfogande bör rimligtvis i första hand utnyttjas. Eftersom statsrådet och jag är ense om att de här sakerna är av största betydelse för trafiksäkerheten, kanske statsrådet i fortsättningen kommer med någonting som innebär ett mera positivt svar på min fråga om vilka åtgärder han ämnar vidta. Det har inte framgått i dag att några ytterligare åtgärder skall komma men jag hoppas att de gör det inom en snar framtid.
Herr talman! Herr Berndtson i Linköping har frågat mig, om jag är Nr 118 beredd medverka till att uppenbart missvisande läromedel inte kommer Torsdagen den till användning i undervisningen. 16 november 1972 Enligt gällande bestämmelser granskar läroboksnämnden vissa läromedel som används i skolan. Läromedelsutredningen har i sitt sista betänkande bl.a. föreslagit att nuvarande former av central granskning slopas och ersätts av en s.k. objektivitetsgranskning. Utredningens förslag bereds för närvarande i utbildningsdepartementet. Beslut om vilka läromedel som skall användas i skolans undervisning fattas för närvarande av de lokala skolmyndigheterna. Enligt min mening bör denna princip alltjämt gälla.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret på min enkla fråga. Vi har tidigare från vpk funnit anledning att ta upp problemet med borgerliga värderingar i läromedlen. Bakgrunden till min fråga är att uppenbart missvisande läromedel kommer till användning. Jag hade för avsikt att på bildskärmen visa en detaljbild av en karta som utformats utifrån minst sagt tvivelaktiga politiska ståndpunkter, men bildapparaten är tyvärr ur funktion. I den tyskspråkiga karttexten betecknas Tyska demokratiska republiken som Sovjetzonen och områdena öster om Oder—Neisse som för tillfället under polsk förvaltning. Kartan är utgiven av ett västtyskt förlag och levereras till svenska skolor ännu år 1972 — 27 år efter det andra världskrigets slut. I stället för att återge den faktiska situationen i Europa redovisar kartan västtyska revanschistiska kretsars ståndpunkter. Det är en politisk skandal att man på detta sätt fortsätter att ge svenska skolelever en falsk undervisning. Är det med Sovjetzonen den västtyska förbundsregeringen nyss träffat avtal om normaliserade förbindelser? Är det med Sovjetzonen eller med en tysk stat som en allt starkare opinion i vårt land kräver att den svenska regeringen skall uppta diplomatiska förbindelser? Det är frågor som eleverna har rätt att ställa när de studerar en sådan karta. Att det fortfarande finns kretsar i Västtyskland som vill förändra gränserna i Europa är tydligt, men undervisningen i svenska skolor bör inte utgå från deras synsätt. Det är otillräckligt att åberopa gällande bestämmelser och lokala beslut — det visar det här konkreta exemplet. Egentligen är inte det som anförts av utbildningsministern svar på frågan, och jag vill därför på nytt fråga: Är utbildningsministern beredd att medverka till att läromedel av detta slag i fortsättningen inte kommer till användning?
Herr talman! Jag måste självfallet följa gällande bestämmelser. Bestämmelserna innebär att vissa läromedel granskas centralt av läroboksnämnden, dock inte kartor, som herr Berndtson i Linköping i det här fallet har tagit upp. Givetvis bör läromedel som innehåller viktiga sakliga felaktigheter inte användas. Men regeringen har icke möjlighet att ingripa i ett sådant fall, 187
utan det är den aktuella kommunen och dess skolstyrelse och skolledning som har att utöva den kontrollen och vidta eventuella åtgärder Herr talman! Om nu det organ som har att granska läromedlen inte funnit anledning att säga något om den här kartan, då menar jag nog att utbildningsministern bör klart deklarera sin mening för att undanröja misstanken att denna form av reaktionär indoktrinering bagatelliseras. I direktiven för läromedelsutredningen anförde dåvarande statsrådet Edenman bl.a. ”att det förutom en renodlad granskning kan föreligga behov av en mer på rådgivning inriktad verksamhet, bl.a. till hjälp för kommunernas inköp av hjälpmedel”. Jag anser det orimligt att begära att en lokal skolstyrelse skall veta att en karta bygger på revanschistiska önskningar om hur Europa skall se ut Här behövs ”på rådgivning inriktad verksamhet” från centrala skolmyndigheten. Det räcker heller inte med att hänvisa till att inte alla läromedel kan granskas. Så uppenbart felaktiga läromedel som denna karta borde ju snarast bort från väggarna i svenska skolsalar. Kan man inte åstadkomma detta, då är inte läromedelsgranskningen mycket värd.

Herr talman! Herr Måbrink har frågat mig hur jag bedömer de skolor som den grekiska juntan upprätthåller i vårt land. Den verksamhet som herr Måbrink åsyftar är inte på något sätt en del av det allmänna skolväsendet. Vad eleverna gör på sin fritid är en sak som de själva och deras föräldrar har att bestämma över. Enligt vad jag inhämtat följer dock skoldirektionen i Stockholm kontinuerligt utvecklingen inom den berörda verksamheten
Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret. Papadopoulos och övriga juntamän i den grekiska regeringen är fascister och bedriver systematisk förföljelse och omänsklig tortyr mot oliktänkande. Den undervisning juntan bedriver i Grekland ligger naturligtvis helt i linje med dessa fascisters uppfattning om demokrati, moral, kultur osv. Tusentals grekiska medborgare har flytt från det omänskliga systemet i Grekland, och många av dem befinner sig i Sverige. Men de undgår därför inte juntans förföljelser och trakasserier. Sedan den svenska regeringen normaliserat förbindelserna med juntan har aktiviteten från denna ökat i vårt land. Således bedriver juntan skolundervisning vid sidan om den svenska. Detta går till så att varje dag efter det att de grekiska invandrarbarnen slutat undervisningen i den svenska grundskolan, undervisas de i juntaskolorna som finns på ett flertal platser i Sverige. Det gäller barn från sju år och uppåt. Alltså får sjuoch åttaåringar en skoldag som omfattar 10—12 timmar. Hur stämmer det med svenska bestämmelser? De grekiska föräldrarna är inte direkt tvungna att skicka barnen till juntans skolor — detta är naturligtvis ett riktigt påpekande. Men juntan har sina medarbetare placerade i Sverige. De har till uppgift att bearbeta de grekiska invandrarna och använder då olika påtryckningsmetoder. De säger exempelvis: Ni må te se till att era barn deltager i den av grekiska staten bedrivna undervisningen i Sverige. Endast betyg därifrån gäller i Grekland De utnyttjar svagheten i den svenska grundskolan när det gäller undervisning i invandrarnas modersmål. Grundskoleplanen ger, efter vad jag kan förstå, endast utrymme för två timmar i veckan.

Det rör sig med andra ord om en undervisningsmetod som helt följer nazisternas under Hitlertyskland. Jag vill sluta med att ställa en fråga till utbildnings detta att man predikar rasism, skulle inte det vara tillr ninistern: Just ckligt för att ingripa och stoppa den här undervisningen som juntan bedriver i Sverige?
Herr talman! På den sista frågan vill jag bara svara, att herr Måbrink får väl lägga fram sitt underlag för den beskyllningen hos vederbörande myndigheter, så att frågan kan prövas. Den skall inte prövas av mig. Det som berör mig — eftersom det inte gäller en del av skolan — är skollokalernas upplåtande. Där har vi skrivit fast i skolstadgan att man skall inta en positiv inställning till de organisationer innanför och utanför skolan som vill bedriva en fritidsverksamhet inom skolan. Vi har skrivit fast att hinder föreligger endast i den mån det är till klart men för den ordinarie verksamheten. När jag tagit del av den verksamhet som vi nu diskuterar — jag har bara kunnat göra det mycket ytligt har jag blivit förvånad över den långa tid som barnen tillbringar i denna fritidsverksamhet, bedriven av den grekiska organisationen. Det måste bli en mycket lång arbetsdag för de här småbarnen, och det är naturligtvis en aspekt som också måste bedömas från skolans utgångspunkter om det menligt kan påverka undervisningen i skolan.
Herr talman! Det handlar inte bara om en fritidsverksamhet, utan faktum är ju att lärare skickas direkt från Grekland till Sverige för att bedriva den här skolundervisningen, som helt ligger i linje med den undervisning som man bedriver i de grekiska skolorna i dag. Jag nämnde tidigare att man använder sig av rasism i undervisningen, och jag vill citera en bok som begagnas vid undervisningen här i Sverige i dessa juntaskolor. Den heter ”Medborgarnas uppfostran” och där står: ”Utan den grekiska rasen skulle dagens civilisation inte existera.” Det är ju ett klart uttryck för rasism. Det finns också dokumenterat att grekiska föräldrar inte vill ha sina barn i de här skolorna men tvingas att skicka barnen dit just genom att juntans män i detta land utövar påtryckning på föräldrarna genom att hota med olika repressalier. Om det inte går att förbjuda den här verksamheten, så kan man åtminstone beröva vederbörande organisation möjligheten att få skollokaler upplåtna för den fascistiska undervisningen. Och vore det inte lämpligt att man också försökte utöka antalet timmar per vecka i vår grundskola när det gäller att undervisa i det grekiska modersmålet och på så vis försöka eliminera möjligheterna för juntan att tvinga grekiska barn till sina skolor? Jag vill veta vad utbildningsministern har för uppfattning om detta.
Herr talman! Jag vill till herr Måbrink för det första säga, så att det står alldeles klart, att den här verksamheten är icke en del av den svenska skolan. För det andra gäller det här en verksamhet som bedrivs i skollokaler på fritid, och där har vi högst avsiktligt skrivit fast mycket generösa bestämmelser om frihet för den organisation som vill använda sig av lokalerna. Jag skall inte ställa några motfrågor till herr Måbrink, men det skulle annars ha legat nära till hands att fråga om herr Måbrink är beredd att skärpa bestämmelserna för politiska meningsriktningar när det gäller denna uthyrningsverksamhet. För det tredje ger vår demokrati mycket små möjligheter att ingripa mot politiska organisationer och mot vad de gör inom sina ramar eller inom sina egna familjer. Det är oerhört svårt att ingripa mot det, även om vi skulle tycka mycket illa om den verksamhet de bedriver eller de åsikter de har. Däremot har vi inom skolans ram skapat möjligheter för barnen att som stödundervisning få två veckotimmars undervisning i hemlandets språk, och vi har även på andra sätt försökt att inom skolan ge positiva alternativ. I övrigt konstaterar jag bara som jag också sade i mitt svar — att skoldirektionen i Stockholm med stor uppmärksamhet följer den verksamhet det här gäller.
Herr talman! Jag vill svara utbildningsministern på den där frågan: När det gäller politiska riktningar av typen den grekiska fascistiska ideologin är jag beredd att medverka till att vi begränsar vederbörandes möjligheter att verka här i landet. Ja, jag är beredd att gå så långt att vi förbjuder den verksamheten
Herr talman! Det finns ju de som anser att även andra riktningar är anslutna till diktaturideologier, och det är kanske litet svårt att peka ut just den grekiska och där dra gränsen.
Herr talman! Det är inte svårt att dra den gränsen när det gäller fascismen. Jag kan för övrigt skicka frågan tillbaka till utbildningsministern: Är Ni beredd medverka till att begränsa fascisternas verksamhet i det här landet?

Herr talman! Herr Werner i Tyresö har frågat dels om regeringen anser den nuvarande utvecklingen på bostadsoch hyresmarknaden vara i överensstämmelse med en socialt inriktad bostadspolitik fri från spekulation och profitjakt, dels vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att snabbt bryta den nuvarande hyresstegringsvågen och åstadkomma lägre hyror. Det grundläggande för vår bostadspolitik är just dess sociala inriktning. Den dominerande delen av nyproduktionen av bostäder sker på mark som kommunen upplåter, varvid kommunen kan utöva visst inflytande på hyresnivån i nya bostadsområden. Ca 80 procent av de nybyggda bostäderna i flerfamiljshus uppförs av allmännyttiga eller kooperativa företag, dvs. företag som representerar samhället och bostadskonsumenterna. De allmännyttiga företagen har tilldelats en ledande ställning vid bruksvärdebedömningen enligt hyreslagen, och deras självkostnadsbestämda hyror anger alltså i stor utsträckning hyresnivåerna. Vidare gör staten väsentliga insatser för att påverka hyresnivån. Vid den statliga bostadslångivningen prövas vilken högsta produktionskostnad som kan medges för sådana lån. Genom paritetslånen hålls kapitalkostnaden i nyproduktionen nere, och räntelånen har en liknande effekt för ett stort antal lägenheter. Lånesystemet i förening med hyreslagstiftningen innebär också en begränsning av vinstmöjligheterna inom fastighetsförvaltningen. Bostadstilläggen till barnfamiljer innebär betydande hyresminskningar för betalningssvaga hushåll. Statens utgifter för detta ändamål beräknas för innevarande budgetår till 900 miljoner kronor. Frågan om en vidgning av detta stöd till hushåll utan barn prövas för närvarande, och proposition i ämnet beräknas bli lämnad till 1973 års riksdag. Slutsatsen kan knappast bli annan än att den sociala inriktning som bostadspolitiken har motverkar spekulation och profitjakt på bostadsområdet. Självklart måste emellertid höjda priser och löner slå igenom också i bostadskostnaderna, eftersom bostadsföretagen måste få täckning för ökade kostnader för bostadsförvaltningen. Det är emellertid en viktig uppgift för bostadsföretagen och inte minst självkostnadsföretagen att genom olika åtgärder hålla förvaltningskostnaderna nere. Till sist vill jag erinra om det omfattande bostadspolitiska utredningsarbete som pågår inom bl.a. boendeutredningen och bostadsfinansieringsutredningen . Den sistnämnda utredningen skall överväga frågan efter vilka linjer finansieringen av bostadsbyggandet på sikt skall lösas.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

Jag bara tar det som ett enda exempel i detta sammanhang I anslutning till vad herr Werner yttrade om markpolitiken kan jag gärna säga att jag tycker det har förekommit många utmanande ting när det gäller en del bostadsbyggande företag. Man har försökt förvärva mark i strategiska lägen och ansett det vara en självklarhet att man skulle få svara för bebyggelsen där och göra betydande vinster. Men utvecklingen under de senaste årtiondena har ju varit att vi börjat komma till rätta med dessa problem och hindra denna form av spekulation. Vi har för närvarande byggkonkurrensutredningens förslag liggande i departementet. Det för denna fråga ytterligare framåt genom att slå fast att en förutsättning för att bebyggelse skall ske är att kommunen äger marken och ställer den till förfogande. Vi håller just på att pröva detta förslag det har varit delade meningar i remissbehandlingen — men utredningens förslag är ett uttryck för att vi inte är till freds med den ordning som råder nu, utan att det finns anledning till ytterligare åtgärder. För dagen kan jag dock inte gå mera in på detta. Men även om vi noterar att det finns en del att göra i framtiden, har vi nog anledning att konstatera att vi har nått betydande resultat med de åtgärder som satts in. Om herr Werner jämfört med andra länder — även med våra nordiska grannländer — skulle han ha funnit att vi i verkligheten har lyckats att med våra åtgärder ganska väl bemästra kostnadsutvecklingen på detta område. Om vi jämför åren 1967 och 1971 finner vi att boendekostnaderna ökat med 20 procent. Det är tyvärr lika mycket som levnadskostnadsindex gått upp under den tiden. Man skulle önskat att vi hade kunnat se en lägre utveckling. Anledningen till att man kommit upp till samma ökning som för levnadskostnadsindex är att särskilt driftkostnaderna har stigit kraftigt under perioden. Däremot har byggnadskostnaderna inte ökat så påtagligt. Det var en ganska gynnsam utveckling de första fyra åren, och det är först 1971 som en stark rörelse uppåt i byggkostnaderna har skett. Det är anledning att notera detta. Vi har fått lov att godta en viss höjning av kostnaderna, dessa har naturligtvis samband med vad som händer i samhället. Höjningen av lönekostnadsindex har dess bättre varit betydligt högre, och detta innebär att det bör ha blivit en standardstegring när man relaterar hyran till lönen för den period som jag nämnt.

Jag vill inte vara så snabb som herr Werner och utan vidare säga att de tal som nämndes här skulle vara uttryck för att man nått ett dåligt resultat vid förhandlingsbordet. De är snarast ett uttryck för att man konstaterat att det har skett höjningar, som jag nämnde, i fråga om driftkostnaderna, och kanske på något annat område, som gör att man fått lov att acceptera en höjning av hyran. Med det sagda vill jag notera att vi tyvärr inte kan komma ifrån att när vi är med och accepterar högre löner, i förhoppning om att få en högre standard, tar det sig uttryck i att vissa kostnader stiger. Hittills har vi inte kunnat frigöra bostadssektorn från att också bli påverkad av den utvecklingen. Men mina siffror ger ändå vid handen att vi trots allt kan säga att det i stort varit en utveckling till det bättre.

Fru talman! Jag är väl medveten om att det finns hyresgäster, som herr Werner i Tyresö och hans parti håller kontakt med och som bedriver en mycket aktiv verksamhet för att protestera mot höga hyror. Jag är inte övertygad om att argumenteringen alltid blir särskilt saklig. Jag har för min del velat förutsätta att hyresgästorganisationen på ett riktigt sätt har försökt tillvarata hyresgästernas intresse vid förhandlingsbordet. Jag vill alltså inte som herr Werner här i riksdagen säga att den inte har skött sin uppgift i detta sammanhang. Det är vidare ett önsketänkande, herr Werner, att tro att vi skall få en utveckling i vårt samhälle, som innebär att vi kan förbättra vår levnadsstandard genom att höja lönerna utan att det får konsekvenser i vissa avseenden. Det är tyvärr så att vi har fått notera höjningar av priserna på livsmedel, bostäder, kläder osv. Vi har naturligtvis alla anledning att vara på vår vakt och att varje gång höjningar inträffar fråga oss, om dessa är nödvändiga, och det gör självfallet också jag. Men det är en annan sak att därifrån gå vidare och säga att vi med vissa åtgärder — jag vet inte vilka herr Werner hade tänkt sig — beträffande materialindustrin skulle kunna åstadkomma någon väsentlig förändring. Vad vi behöver är insyn på detta område, och den förbättras självfallet genom utredningar. Kan man genom sådana få belägg för att lönsamheten inte är särskilt stor och att produktionen är rationell, kan man nog konstatera att vi inte har anledning att attackera en sådan sektor. Ta ett sådant område som inredningsbranschen! Vi har inom snickeriindustrin kooperativa företag. Dessutom har staten via Statsföretag gått in i denna sektor, och vi har därigenom en viss insyn där. Vi får nog säga oss att det förmodligen inte finns så mycket att vinna på denna sektor. Vi kan på det ena området efter det andra finna det väsentligt att få insyn och information om de rätta förhållandena. Men det finns också anledning att säga att i den mån informationen visar, att det inte har varit en otillbörlig utveckling i fråga om priserna, får vi acceptera som ett faktum att prishöjningarna slår igenom på slutprodukten. Jag tycker vidare att herr Werner inte riktigt förstod bostadstilläggens innebörd. Vi har knappast tänkt oss att med dessa väsentligt kunna påverka själva produktionskostnaden. Det vore en orimlighet. Men det är ju ett stöd som är inriktat på att vi skall hjälpa de betalningssvaga grupperna, så att de trots att vi i dag har hyror som är eller uppfattas som relativt höga, kan få möjlighet till välutrustade och rymliga bostäder. Det är där som bostadstilläggen har stora uppgift att fylla. Jag vågar säga att vi i jämförelse med andra länder har kommit mycket långt när det gäller att ge stöd åt barnfamiljerna, så att de kan få en bra bostad. Vi kan därigenom mycket kraftigt reducera familjens levnadskostnader. Jag behöver inte upprepa siffror på detta som har nämnts i annat sammanhang, men tilläggen ger mycket påtagliga effekter. Jag vet inte om herr Werner menar att det skulle ha varit en bättre ordning att använda pengarna för att mera generellt pressa ned kostnaderna, vilket i större utsträckning skulle ha gynnat de grupper som själva har råd att betala sin hyra. Jag anser att bostadstilläggen som de nu är utformade, styrda till de grupper som bäst behöver detta stöd, representerar en riktigare ordning. Men jag föreställer mig som sagt inte att bostadstilläggen kan påverka förhållandena på produktionssidan. Vi har väl anledning att hoppas på att den ganska starka rationalisering som jag anser har skett inom byggnadssektorn har kunnat till en del motverka höjningar vi eljest skulle ha fått. De satsningar som görs på forskningsoch utvecklingsarbete inom byggnadsproduktionen är därför en faktor som det kan finnas anledning att erinra om, även om jag inte tog upp detta i mitt svar. Herr Werner känner bättre än jag förhållandena ute på byggarbetsplatserna, och jag tror att han kan vitsorda att det där har gjorts åtskilliga ansträngningar att å genom utnyttjande av tekniska hjälpmedel osv. för att kunna pressa kostnaden.

Fru talman! Herr Werner i Tyresö har med sitt inlägg visat att han tydligen utgår ifrån att om man bara väljer att sällskapa med grupper som demonstrerar, så kan man avstå från att ta upp diskussionen utifrån sakliga utgångspunkter. Jag är väl medveten om att det finns människor som protesterar mot höjningar av priser på livsmedel eller höjningar i fråga om hyrorna. Jag kan i hög grad förstå att människor som har små inkomster är angelägna om att försöka hålla sina utgifter nere, men jag tror inte att vi bara skall hänge oss åt önsketänkande, utan vi får lov att analysera de faktiska möjligheterna. Inte skulle vi genom att ändra finansieringssystemet kunna åstadheter, och vetskapen därom har lett oss till att se över det. Men jag erinrar herr Werner om att vi dock i dag har en kapitalkostnad som är 5,1 procent — det innesluter då både förräntning och amortering på kapitalet dvs stemet verkar i det långa loppet så att det blir 5,1 procent vid det tillfälle när fastigheten färdigställs och högre sedan. Det är sannerligen inte anledning att tro att vi skall kunna komma så mycket längre ned. Med det gamla systemet, som vi övergav, hade vi också en total räntekostnad på 5,1 procent, och det utgjorde utgångspunkten för det nya systemet när det trädde i kraft. Jag tror inte man får förvänta sig att den pågående översynen skall leda till att vi kan nämnvärt pressa ner kostnaderna genom olika finansieringsåtgärder. Vi får försöka gripa till en hel serie av åtgärder för att så långt som möjligt kunna hålla kostnadsutvecklingen under kontroll. Utredningen är inte förhindrad att ta upp frågan om totalfinansiering, det står tydligt angivet i direktiven. Det måste vara ett misstag av min kollega Feldt om han skulle ha uttryckt sig på det sätt som herr Werner säger. Det står inte i överensstämmelse med vad som är utsagt i direktiven om möjligheterna för utredningen att ställa förslag.

Fru talman! Fru Marklund har frågat mig om jag är beredd att lämna en sammanfattande redovisning av vunna erfarenheter från tillämpningen av de s.k. äldrelagarna, anpassningsgruppernas verksamhet och åtgärder i övrigt i syfte att bereda äldre och handikappade arbete i den öppna marknaden och hur jag ser på frågan att genom lagstiftningsåtgärder bereda äldre och handikappade sysselsättning. Herr Wiklund har frågat mig, om regeringen kommer att lägga betänkandet Skyddat arbete till grund för förslag till nästa års riksdag om vidgade åtgärder ägnade att främja arbetshandikappades sysselsättning. Han har också frågat mig när arbetsmarknadsstyrelsens anvisningar om de anpassningsgrupper som åsyftas i betänkan det kan komma att utfärdas och om jag är villig att medverka till att personella och andra praktiska förutsättningar ställs till arbetsmarknadsverkets förfogande för att främja en snar vidgning av anpassningsgruppernas verksamhet och en allmän minskning av väntetiderna vid arbetsvårdsexpeditionerna. Jag besvarar interpellationerna i ett sammanhang. Utredningen rörande vidgad anställningstrygghet m.m. har fortlöpande samlat vunna erfarenheter av äldrelagarna som underlag för sitt arbete. Utredningen beräknas avge sitt huvudbetänkande omkring årsskiftet. Enligt vad jag har erfarit kommer utredningen där att redovisa erfarenheterna samt föreslå lagstiftningsåtgärder i syfte att vidga äldres och handikappades möjligheter till arbete. Sedan betänkandet har avlämnats och remissbehandlats kommer förslagen att prövas mot bakgrund av bl.a. de i betänkandet Skyddat arbete berörda frågorna. Remisstiden för sistnämnda betänkande går ut den 15 november. Ett genomförande av utredningsförslaget förutsätter bl.a. att vissa förhandlingsfrågor löses. Jag kan därför inte säga när frågan kan anmälas för riksdagen. Redan år 1970 anmodade arbetsmarknadsstyrelsen länsarbets nämnderna att ta initiativ till överläggningar med företag och arbetstagarnas organisationer i fråga om att inrätta s.k. anpassningsgrupper för att underlätta i första hand placering av arbetslösa handikappade och äldre vid företagen. I februari 1972 utfärdade arbetsmarknadsstyrelsen nya riktlinjer för anpassningsgruppernas arbete, och i september 1972 utsändes en särskild handledning för verksamheten. Härutöver har ett stort antal regionala konferenser anordnats om äldrelagarna, varvid anpassningsgruppernas arbete har ägnats särskild uppmärksamhet. Arbets Torsdagen den marknadsstyrelsen leder således i samarbete med arbetsmarknadens 16 november 1972 parter ett intensivt arbete för att fortlöpande utveckla verksamheten. I — slutet av oktober fanns ca 500 anpassningsgrupper, och antalet beräknas Ang. arbetsvårdsföre årets slut komma att uppgå till ca 1 800. politiken De betydande personalförstärkningar som arbetsmarknadsverket har erhållit för anpassningsgruppernas verksamhet samt för uppföljning och utplacering av arbetstagare i skyddad sysselsättning innebär på sikt en avlastning för arbetsvårdsexpeditionerna. Härutöver prövas särskilda insatser för att minska de i storstadslänen förekommande väntetiderna till arbetsförmedlingarnas arbetsvårdsexpeditioner.

Fru talman! Jag ber först att få tacka för svaret på min interpellation. Jag vill gärna omedelbart medge att en hel del positivt tycks vara på väg för att komma till rätta med svårigheterna att behålla i arbete äldre personer eller personer, som av andra orsaker än viss överårighet är arbetshandikappade, eller att åter placera sådana personer i någon form av avlönad sysselsättning. Jag tänker då inte bara på de s.k. äldrelagarna och den vidgning av den ena av dessa lagar som föreslås i betänkandet Skyddat arbete. Det som håller på att hända är ju ett genomslag för idén med arbetslag eller arbetsgrupper.

Men, herr statsråd, det vill då verkligen till att satsningen blir stor och energisk, ty läget just nu är som bekant ganska alarmerande. Ur AMS:s tidskrift Arbetsmarknaden för den 6 november i år ber jag att få citera något om förhållandena i Stockholm och särskilt i Skärholmen, där det bor 200 000 människor och där arbetsförmedlingen sedan april i år också na sig åt Botkyrka kommun med dess 40 000 invånare i slutskedet av denna kommuns uppbyggnadstid. Så här heter det i den nämnda tidskriften: ”Upp till 18 000 personer i veckan besöker arbetsförmedlingarna i Stockholmsdistriktet. Vi har inte tid att ta emot de arbetssökande. Under tiden kan de bli ett fall för arbetsvården. I stället för att minska arbetslösheten konserverar vi den. Vi behöver mer gräsrötter, dvs. arbetsförmedlare och inte topptjänstemän. Nödropen kommer från arbetsförmedlare, arbetsvårdare och yrkesvägledare i Stockholmsregionen. Ett exempel: Arbetsförmedlingen i Skärholmen har omkring 300 besök varje dag. Kön till arbetsvården är 14 månader och till yrkesvägledningen är det mellan fem och sex månaders väntetid. Personalstyrkan är kande. I 23 tjänstemän mot 31 planerade. Utanför köar de arbetss veckor, månader och år. Köproblemen i Stockholm är ett personalproblem. Med större resurser skulle vi kunna minska köerna, säger förmedlarna själva.” Samma tidskrift uppger i sitt nummer för den 13 november i år att det var 97 500 som 1971 sökte arbetsvård, dvs. ett något lägre antal än det jag återgav i min interpellation efter en tabell i betänkandet Skyddat arbete. Det är dock fortfarande fråga om en mycket hög siffra och en påtaglig ökning jämfört med närmast föregående år och bakåt under 1960-talet. I den artikel jag nu åsyftar uppges också bl.a. att andelen sökande under 35 år ökar och 1971 uppgick till inte mindre än 45 procent av de arbetsvårdssökande. Vidare får man veta att psykiska besvär är vanligast bland dessa unga. Slutligen är det av intresse att ur samma artikel återge att under 1971 endast 10400 av de 97 500 arbetsvårdssökande fått arbete i öppna marknaden. Här återstår tydligen, fru talman, mycket att göra för att främja arbetshandikappades sysselsättning inom den vanliga arbetsmarknaden.

För att ordna med de arbetshandikappades arbetsplacering måste dock dessutom finnas tillräcklig personal på arbetsvårdsexpeditionerna. Det är naturligtvis, herr statsråd, svårt att bestämt avgöra hur stor denna personal måste vara, men nog får väl arbetsvårdspersonalens egen Så här säger personalen i Skärholmen i tidskriften Arbetsmarknaden för den 6 november: ”I dag har man visserligen många hjälpmedel i sin hand, som tex bedömning av bristläget i personalhänseende tillmätas viss relevans. arbetsmarknadsutbildning, halvskyddad verksamhet m.m., vilket inte funnits tidigare. Men man hinner inte utnyttja alla dessa förbättrade möjligheter. — Man går hem varje dag och känner sig otillräcklig. Vaknar till och med på nätterna av oro hur det ska gå för den och den. Det är ju människor vi rör oss med.” Den 16 oktober 1970 framställde jag i andra kammaren en interpellation, liknande den här aktuella. Då som nu gällde det de arbetsvårdsexpeditionerna. Samma år och troligen i när delande till länsarbetsnämnderna med anmodan till dessa att ta initiativ till överläggningar med arbetsgivarna i syfte att anpassa arbetsförhållandena på sådant sätt, att arbetshandikappade av olika slag skulle kunna kvarstanna i eller inplaceras i den vanliga produktionen. Då inrikesmin tern besvarade interpellationen, apostroferade jag honom för hans i en interpellationsdebatt någon månad tidigare visade intresse för vad som kommit att kallas arbetslag och som vid den tiden började bildas även på svensk botten, först som försöksverksamhet i Västernorrlands län. Jag ställde direkt fråga om inte denna verksamhet kunde utvidgas. Det blev dock ingenting vidare sagt om saken i den fortsatta debatten. Min fråga var den gången således förgäves. Inrikesministern bekräftade senare under den debatt jag nu åsyftar att förhållandena med tanke på de långa väntetiderna på arbetsvårdens expeditioner var otillfredsställande och att man hade uppmärksamheten riktad på de förhållanden. Då som nu gällde det speciellt Stockholm. Inrikesministern meddelade också att länsarbetsnämnden i Stockholm var i hög grad inriktad på att nedbringa balansen och uttalade att det fanns anledning eftersträva detta även på andra håll i landet. Det där var dock givetvis, som inrikesministern också betonade, en personalresursfråga. Nu har vi alltså alltjämt långa väntetider på vis: ner. Inte minst gäller detta i Stockholmsområdet. Man skall då inte glömma att under de senaste åren en högst betydande utbyggnad av olika typer av skyddat arbete genomförts. Likväl har ökningen av arbetsvårdssökande inte kunnat hållas tillbaka, utan långa väntetider är som förut tämligen vanliga. Inrikesministern säger i sitt interpellationssvar att AMS fått stora personalförstärkningar för anpassningsgruppernas verksamhet och för utplacering av arbetstagare i skyddad sysselsättning. Detta kan väntas på sikt ge en avlastning för arbetsvårdsexpeditionerna. Inrikesministern har naturligtvis rätt i denna slutsats, men jag skulle nog önska en viss precisering rörande tidpunkter för och omfattningen av de åberopade personalförstärkningarna. Jag har nämligen inte kunnat komma till annat resultat än att större personalförstärkningar för arbetsvården skedde mot slutet av 1960-talet. Väntetiderna på vissa håll var likväl betydande, då jag väckte 1970 års interpellation. Större personaltillskott därefter har såvitt jag vet inte förekommit. Jag stöder mig på uppgifter avseende tiden 1968-1972 från riksdagens upplysningstjänst. Årets statsverksproposition innehåller förslag om 100 nya men specialdestinerade tjänster. De skulle nämligen användas för arbete med ärenden rörande tillämpning av äldrelagarna, om jag förstått saken rätt. Några direkt nya åtaganden, täckas med dessa tjänster. t.ex. insatser i arbetslagen, kan väl bara delvis Ett folkpartikrav på större personalökning ställdes 1970 men avslogs. Är det möjligen, herr inrikesminister, fråga om omplaceringar inom AMS för att få arbetsvårdspersonalen att öka? Eller avser inrikesministern kanske de 100 extra tjänster för arbetsvårdande verksamhet som föreslagits i proposition 125 om konjunkturstimulerande åtgärder, vilken framlades den 7 november, dvs. efter det att jag väckt min interpellation? I partimotion nr 158 i januari i år krävde vi från vårt håll en ökning av arbetsförmedlingspersonalen med 50 tjänstemän och 50 biträden med hänvisning bl.a. till vikten av förstärkning av arbetsvårdsexpeditionernas resurser. Den närmare karaktären av de tjänster som begäres i höstens proposition framgår inte av propositionstexten.

Jag bara önskar få ett klarläggande av den ungefärliga storleken av det personaltillskott inrikesministern hänvisar till och när ungefär detta eller dessa tillskott beslutades. Orsaken till min fråga är givetvis att köerna av arbetsvårdssökande ju alltjämt är ett bistert faktum. Sedan är jag den förste att uttala min glädje över att uppslaget med arbetslag kommit att tillämpas i sådan omfattning som inrikesministern meddelar. Som jag nämner i interpellationen skulle det enligt betänkandet Skyddat arbete vara bara ett tjogtal företag med anpassningsgrupper i verksamhet. Inrikesutskottet redovisade i sitt den 17 oktober 1972 daterade betänkande nr 21 med anledning av motioner om sysselsättning för handikappade och pensionärer, att det i september i år fanns 173 anpassningsgrupper. Inrikesministern meddelar nu att i slutet av oktober ca 500 sådana grupper var i verksamhet och att det beräknas att ca 1 800 skall finnas i gång vid årets slut. Det är en verkligt glädjande utveckling som väl dock måste ha startat ganska sent och i så fall rimligen inte ännu avsatt stora resultat. Handledningen, som för övrigt sänts ut i så få exemplar att länsarbetsnämnderna anmodats att själva mångfaldiga den för utdelning till anpassningsgruppernas ledamöter, kom ju först den 29 september i år. Men när den kom, reagerade företagen tydligen mycket positivt. Man blir dock något förvånad när det i denna handledning förklaras att ”anpassningsgrupp” är ett ”nytt” begrepp och att arbetsuppgifterna är ”nya”. Är denna uppfattning möjligen förklaringen till att det dock dröjt så länge med att på allvar komma i gång med dessa gruppers verksamhet? Men som sagt: Den utveckling som nu likväl kommit i gång är mycket glädjande. Hur personalfrågan alltså representationen av arbetsförmedlingen i dessa grupper, så att grupperna blir effektiva — klarats mitt under personalbristen skulle det dock vara av intresse att få något kommenterat av inrikesministern. Har man möjligen avdelat vanlig, i och för sig välkvalificerad arbetsförmedlingspersonal och sålunda inte arbetsvårds personal till denna representation? Jag skulle sätta stort värde på en upplysning på denna punkt. Sedan hoppas jag, fru talman, att jag tolkar inrikesministerns interpellationssvar rätt, om jag utgår från att det verkligen blir en proposition på grundval av betänkandet Skyddat arbete. Det är väl endast i fråga om tidpunkten för ett ställningstagande till detta betänkande oklarhet råder, eller hur, herr inrikesminister, en oklarhet som jag finner naturlig, när remisstiden gick ut först i går?